Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Jag vill omedelbart instämma i vad statsrådet säger inledningsvis, nämligen att remissförfarandet »är ett betydelsefullt led i utredningen av förvaltningsärenden» och att det är viktigt att beslutsmyndigheten på den vägen söker få fram ett tillförlitligt underlag för sina beslut. Det är säkerligen också av stor betydelse när det gäller att i möjligaste mån tillvarata den enskildes rättssäkerhet. Så långt är vi alltså överens. Av svarets fortsättning får jag närmast det in trycket, att statsrådet anser nu rådande förhållanden tillfredsställande, och det utmynnar också följdriktigt i slutsatsen att några ytterligare åtgärder beträffande remissförfarandet för närvarande inte är påkallade. På den punkten känner jag behov av att sätta ett par frågetecken. Jag har i min interpellation framhållit att nuvarande system ofta innebär exempelvis att de enklaste besvärsärenden kan vandra remissvägen i åratal och helt enkelt bli liggande i en skrivbordslåda tills de så småningom blir föremål för avgörande. Ofta är dessa ärenden av sådan art att långa dröjsmål kan betyda kostnader och olägenheter för de parter som berörs. Det är alltså tidsutdräkten, senfärdigheten i ärendenas handläggning, framför allt när det gäller besvärsärenden, ofta föranledd av ett omständligt remissförfarande, som vållar bekymmer och som jag i första hand vill påtala. Att här lurar en fara kan, inbillar jag mig, ingen på allvar bestrida. Frågan är hur man skall kunna komma till rätta med detta besvärliga problem. Ju mera inrutat vårt samhälle blir, ju flera lagar och föreskrifter vi får att rätta oss efter, desto större blir denna fara. Jag är angelägen att betona att jag i detta fall inte riktar några anklagelser mot den sittande regeringen; jag tror att detta är ett bekymmer som varje politisk regim kommer att få brottas med och ständigt följa med uppmärksamhet, även om riskerna självfallet blir större ju mera detaljreglerad samhällsapparaten är och ju mera begränsad den enskildes rörelsefrihet blir. Statsrådet påpekar alldeles riktigt, att det är betydelsefullt att remiss inte sker i vidare omfattning än vad som är av behovet påkallat, och hänvisar till ett cirkulär som utfärdats den 5 juni 1931 till statens förvaltande myndigheter. Jag har läst detta cirkulär och finner att det innehåller många förträffliga råd, men jag känner mig inte särskilt övertygad om att vad som sades i Svensk författningssamling nr 212 och nr 213 år 1931 har någon större aktualitet för den generation av ämbetsmän som i dag har att ta befattning med huvudparten av ärendena inom den svenska statsförvaltningen. Statsrådet hänvisar till det betänkande som besvärssakkunniga lade fram år 1964. I detta anföres bl.a. följande: »När den beslutande myndigheten är överordnad den myndighet, som skall yttra sig, är den berättigad att angiva viss tid, inom vilken yttrande skall avgivas. Att yttrande skall avgivas, så snart det med hänsyn till andra göromål är möjligt, följer av de allmänna kraven på god ordning inom förvaltningen. I lagförslaget har uttryckligen angivits, att hänvändelse, därest hinder icke möter, skall efterkommas utan dröjsmål. Tydligt är ock att hänsyn bör tagas till önskemål om särskilt snabb behandling, som kunnat uttalas av myndigheten.» Vad vi här diskuterar är ju främst hur man skall kunna nå fram till ett smidigare och snabbare förfarande, inte minst i fråga om besvärsärenden av olika slag som rör enskilda, kommuner och andra. Jag gör gällande att den ordning vi har på detta område inte är tillfredsställande, och jag skulle kunna stå till tjänst med exempel som verkligen är belysande. Jag skall inte belasta kammarens tid med några åskådningsexempel just nu, men jag skulle tro att var och en som har någon erfarenhet i detta avseende skulle kunna lämna värdefulla bidrag till belysning av situationen på detta område. Olägenheterna begränsar sig inte bara till att allmänheten får vänta på besked. Ju längre man får vänta desto vanligare blir det att vederbörande person eller organ försöker få sina ärenden behandlade med förtur, därför att just deras ärende är så särskilt brådskande. Trappspringet i kanslihuset, hos länsstyrelserna och i ämbetsverken gäller säkerligen i stor utsträckning just sådana ärenden. Häri ligger också en fara. Det är väl inte alldeles tvärsäkert att den som lugnt bidar sin tur — som kanske inte har möjlighet att anlita t.ex. en riksdagsman för att sätta skräck i vederbörande — har ett mindre viktigt ärende. Att även personliga förbindelser någon gång kan spela en roll kan väl knappast heller bestridas. Jag upprepar vad jag inledningsvis sade, att jag av svarets allmänna formuleringar närmast får det intrycket att statsrådet anser rådande förhållanden tillfredsställande och att den fråga jag ställt följaktligen måste anses omotiverad. Om detta är riktigt betyder det självfallet att vi inte är överens. Jag inser till fullo värdet av att den enskildes krav på rättssäkerhet i möjligaste mån blir tillgodosett. I det avseendet tror jag verkligen att våra myndigheter och ämbetsmän är förtjänta av ett högt betyg. Jag inser också att en avvägning ofta måste göras mellan kravet på garantier för riktiga resultat och kraven på billighet, snabbhet och enkelhet i handläggningen. Just detta — snabbhet och enkelhet i handläggningen. Vi är i allmänhet så förtvivlat tungfotade och formella. Ambitionen att kunna presentera skriftliga besked tjänstevägen skulle säkerligen i många fall med fördel kunna bytas ut mot ett enklare förfarande utan att säkerheten därför behövde eftersättas. Av svaret framgår att en arbetsgrupp inom justitiedepartementet har i uppdrag att utarbeta förslag till vissa grundläggande lagbestämmelser om förvaltningsförfarandet. Jag hoppas att denna översyn skall ge anvisningar som kommer att möjliggöra större snabbhet och smidighet i handläggningen av ärenden som påkallar myndighets avgörande.
Herr talman! När jag avslutade mitt interpellationssvar med att säga att jag för närvarande inte fann ytterligare åtgärder påkallade var det med hänvis ning till att en arbetsgrupp inom departementet arbetar med bl.a. denna fråga. Jag vet inte om det cirkulär, som jag åberopade och som är från 1931, saknar aktualitet för dagens ämbetsoch tjänstemän. I varje fall har väl herr Per Jacobssons interpellation åter aktualiserat frågan och därför var kanske frågan motiverad.

Herr talman! Jag skulle vilja göra ett litet tillägg. Här är det såvitt jag förstår främst fråga om att få en viss praxis att slå igenom i arbetsmetodiken inom skilda sektorer i statsförvaltningen. I besvärssakkunnigas utlåtande, som jag nyss citerade, säges att när en beslutande eller överordnad myndighet skall yttra sig är den berättigad att ange en viss tid inom vilken yttrande skall avges. Vi vet att remisstiden kan bli ganska knapp för olika verk och myndigheter som skall yttra sig över exempelvis statliga utredningar o. d., och vederbörande har att rätta sig därefter.

Herr talman!

Beträffande andra ärenden förfar man nog inte så ofta på detta sätt. Om ärendet är av brådskande natur skall givetvis iakttas att den överordnade myndigheten bestämmer en viss remisstid.

Herr talman! När Sverige var med om att bilda det europeiska frihandelsområdet, tog vi ett steg av stor betydelse. Det skapade nya förutsättningar för en liberal handelspolitik i denna del av världen, Delvis var dock grundandet av EFTA en ersättning för ett mera djupgående samarbete mellan alla de nordoch västeuropeiska länderna. ansökte om associering med EEC, var det utan tvekan också ett betydelsefullt avgörande, Av än större räckvidd var att Sverige i somras ånyo tog kontakt med EEC och då inte uteslöt medlemskap. Om detta lyckades för oss, skulle det vara ett av de mest betydelsefulla stegen i vårt lands moderna historia. Det skulle vara fullt jämförligt med — om jag tar några olika exempel — näringslivets frigörelse under 1800-talet, unionsupplösningen eller Sveriges proklamerande av neutralitet under första världskrigets dagar. Inträdandet i FN och tuppbyggandet av samarbetet i Norden kan ännu inte anses ha fått den betydelse som ett fullvärdigt medlemskap i EEC på sikt kan medföra. Jag lägger då samman den ekonomiska innebörden av en samverkan och den psykologiska roll uppbyggandet av en europeisk ekonomisk gemenskap skulle medföra. I förlängningen av detta perspektiv ligger nämligen inte ett ekonomiskt krig mellan block i skilda delar av världen. Uppbyggandet av regional samverkan i Västeuropa, i Östeuropa, i Latinamerika, i Afrika och i Asien kan så småningom leda till en mer långtgående liberalisering av världshandeln till gagn för alla folk. Inte minst skulle u-länderna här kunna ha stor glädje av en sådan utveckling. Konsekvenserna för Sveriges del, om vi hölls utanför EEC och engelsmän, danskar och norrmän kom med, skulle utan tvekan få en mycket allvarlig innebörd; alltså även ur historisk synpunkt. Till ett sådant stor-EEC går nu nämligen nära två tredjedelar av vår export. Det är en tillräckligt talande siffra. Exporten skulle få svårigheter att klättra över murarna till en tullunion. Än svårare skulle det givetvis bli om ytterligare ett antal länder kom med och vi fick stå utanför. Men om vi måste betala priset för vår neutralitet på det sättet att vi står utanför, så får vi göra detta — på den punkten kan det inte råda några delade meningar. Regeringen tar i deklarationen återigen upp historieskrivningen om vad som hände i utrikesnämnden i somras. Man har tydligen inte något emot ett litet gräl på den punkten, Jag har inte tänkt att hålla på med detta utan avvaktar den fortsatta debatten. Jag har fullt förtroende för svenska folkets fattningsförmåga och även för den framtida historieskrivningen, vilket regeringen inte tycks ha. Men det är en sak i dagens deklaration som är allvarlig och som därför måste belysas. Man säger nämligen att man nu fullföljer handlingslinjen från 1961—1962. Den linjen innebar ju att man oavsett villkoren endast begärde förhandlingar om associering och inget annat. Uttalandet i dag kan bara betyda endera av två saker. Antingen: ingen ändring har skett — oavsett villkoren syftar regeringen enbart till associering. Eller: ändring har skett, men man vill inte erkänna detta. Det hela blir än allvarligare mot bakgrunden av handelsminister Langes uttalanden både under och efter det första sammanträdet i utrikesnämnden i juli, då han på ett spörsmål svarade att om EEC frågar vad vi vill så blir det nej till medlemskap och ja till associering. Vilket förbryllande intryck måste inte dessa egendomligheter göra i EEC-staterna! Hur skulle det vara om regeringen enkelt och rakt på sak svarade, att man anser att Sverige kan bli medlem i EEC men att detta får bli beroende på villkoren beträffande neutraliteten. Svårare är det inte. Enigheten i utrikesnämnden vid det andra julisammanträdet uppnåddes ju bl.a. på grund av att vi fick intrycket att uttalanden av herr Langes typ nu inte skulle förekomma. Man får lätt känslan av att dagens regeringsdeklaration innebär ett återtåg på den punkten, och jag frågar: Är det ett felaktigt intryck? Anledningarna till att socialdemokratin är så tafatt när det gäller handläggningen av EEC-frågorna är givetvis fle ra. En är att socialdemokratin uppenbarligen står splittrad i fråga om inställningen till EEC; även inom regeringen finns delade meningar, sägs det. Detta har lett till bristande handlingskraft. I stället för att nyktert analysera sakfrågorna söker man sig till en diskussion om neutralitetspolitiken. Men nödvändigheten av att upprätthålla den är vi ju överens om. En positiv sak i det sammanhanget är emellertid att regeringen vid upprepade tillfällen uttryckligen förklarat att det är just neutralitetsaspekten som bereder oss svårigheter och inte det politiska programmet inom EEC i övrigt. Detta gäller ju bl.a. arbetskraftens rörlighet, lokaliseringspolitik, skattefrågor, internationella kapitalrörelser och mycket annat vid sidan om det rent handelspolitiska. Det är tillfredsställande att regeringen hävdat att om detta borde man kunna komma överens med EEC. Man kan säga att dessa uttalanden är självklara — annars skulle vi inte ha sökt kontakt med EEC — men med tanke på en del kritiska tongångar inom socialdemokratiska partiet noterar jag ändå regeringsuttalandena med tillfredsställelse. Givetvis går det inte att bli medlem i EEC utan att några svårigheter uppstår. På vissa områden kommer det verkligen att behövas förhandlingar för att uppnå lämpliga övergångsbestämmelser och andra anordningar; det är uppenbart. Utrikesnämndens ledamöter har sent omsider fått tillgång till en del av det hittills hemligstämplade utredningsmaterialet beträffande problem som kan uppstå för Sverige. Det är häpnadsväckande att regeringen inte tidigare insett att största möjliga publicitet, största möjliga offentlighet kring dessa utredningar verkligen vore angeläget i denna för den svenska demokratin så väsentliga fråga. som skulle gagna vår offentliga debatt och samtidigt inte försvåra vår förhandlingsposition? Finns det något som Sverige kan göra för att påskynda upptagandet av förhandlingar med EEC? Dagsläget förefaller inte antyda några större möjligheter härtill. Men situationen kan ju snabbt förändras. En annan fråga är vad Sverige bör göra under väntetiden. Det naturliga vore att mer konkreta överläggningar togs upp mellan regeringen och oppositionspartierna. Detta bör ske av flera skäl. Det behövs ytterligare analys på en del avsnitt. En del av materialet är också svårtillgängligt och kan behöva en viss tolkning. Det är angeläget att riksdagen får möjlighet att på ett mer ingående sätt bli bekant med den omfattande materia det här är fråga om. Även ur en annan synpunkt vore det önskvärt med parlamentariskt samarbete. Man skulle härigenom manifestera den långigående enigheten inom riksdagen beträffande önskemålet att Sverige om möjligt skall bli medlem i EEC. Herr talman, jag hoppas att den enigheten finns kvar trots en del egendomliga uttalanden i dagens regeringsdeklaration. Därför vill jag framlägga följande förslag. Regeringen bör inbjuda de i utrikesnämnden representerade partierna att utse en eller flera representanter i parlamentariska beredningar inom områden där problem kan uppstå. Det behövs beredningar beträffande neutraliteten, utformningen av skattepolitiken, frågan om de internationella kapitalrörelserna och jordbruket. Det gäller också arbetsmarknadspolitiken liksom utlänningslagstiftningen, lokaliseringspolitik och socialpolitik liksom näringspolitik i allmänhet. Tillsättandet av sådana beredningar skulle alltså markera vår långtgående enighet men också bereda tillfälle för representanter för riksdagen att mera ingående tränga in i detta material och skapa en bättre beredskap för de beslut som kan behöva träffas. Det är klokt att man söker skapa bredaste möjliga förståelse för de problem det här är fråga om. Representanter för fackliga organisationer och näringsliv bör också vara med i beredningarna. Det är vidare angeläget att se till att lagstiftning och reformer som kan beslutas under den tid vi väntar på ett avgörande utformas på sådant sätt att de inte försvårar en anslutning utan helst samordnar våra förhållanden med EEC. Alldeles uppenbart måste detta underlätta de övergångssvårigheter som ändå alltid kommer att uppstå. Jag vill tillägga att sådana beredningar också skulle ta upp spörsmålen om vad man kan göra i Norden för att ytterligare stärka vår samverkan. Uppenbarligen finns åtskilligt att göra på denna punkt. Det borde därvidlag inte finnas delade meningar mellan de nordiska länderna. Oavsett om dessa kommer med i EEC så finns här ett gemensamt intresse av en långtgående samverkan. Det är klart att inte heller denna kan ske utan vissa svårigheter och påfrestningar. Men när kan man gå in i ett internationellt samarbete och enbart räkna med fördelar och banade stigar? Ibland måste man bryta väg, men i så fall skall det vara ett väl förberett arbete. Jag vill därför fråga regeringen om den är villig att ta initiativ till ett antal beredningar av den karaktär som jag här skisserat. Tanken att de nordiska länderna liksom i Kennedy-ronden skulle utse en gemensam förhandlingsdelegation och förhandlingsledare i «överläggningar med EEC måste jag bedöma som ganska verklighetsfrämmande. De nordiska ländernas situation i Kennedy-ronden var inte så olikartad som den är vid en anslutning till EEC. Tron att t.ex. Danmark skulle låta sig på detta sätt samordnas förefaller minst sagt överdriven. Men detta bör inte hindra den samverkan som jag här har talat om. I detta sammanhang är det angeläget att understryka att vi här i Sverige har speciella förpliktelser gentemot Finland. Detta land har en speciell ställning i EFTA-sammanhang och kan också komma att behöva det i ett utvidgat EEC. Den svenska regeringen har anledning att vid kontakterna med EEC staterna kraftigt understryka det svenska intresset för att man söker finna former som kan vara möjliga för Finland att acceptera. Det borde finnas anledning att hoppas att dessa synpunkter skulle vinna förståelse hos EEC-staterna. Uppenbart är att man kan hoppas att EFTA-länderna borde inse detta, även om jag måste säga att en del manövrer från Englands och Danmarks sida på senaste tiden inger en viss oro. Man förefaller där ibland ganska uteslutande se på egna intressen. Detta är litet olycksbådande, och jag uppmanar regeringen att inte försumma lämpliga tillfällen att i förhållandet till dessa länder uttrycka sin oro över en sådan utveckling. Över huvud taget är problemen vad vi nu skall göra inom EFTA av väsentlig betydelse. Jag ber att regeringen i dag ger större klarhet om hur man ser på möjligheterna att få till stånd överläggningar om samordning inom EFTA. Vad gav till exempel det senaste ministermötet inom EFTA till resultat? Enligt tidningsuppgifter skulle herr Lange ha fört fram en del tankar om vidgat samarbete men inte ha ställt något förslag. Regeringsdeklarationen tiger egendomligt nog om den saken. Riksdagen bör få besked om vad som har hänt eller vad som inte har hänt. En annan fråga är utvidgning av EFTA. Jag tycker att det är en sak som man inte kan bortse ifrån. Jugoslavien och Israel har tidigare visat intresse för kontakter med EFTA. Jag finner det naturligt att man nu inte i panik blir förstenad utan verkligen undersöker hur intresset inom Jugoslavien och Israel för närvarande är. I engelsk debatt talas om att det inte alls vore orimligt att EFTA internt började överväga möjligheterna att, om förhandlingarna dröjer eller inte alls blir av, undersöka om man kan få med Irland, en del brittiska samväldesländer och kanske också Japan. Det finns mycket goda skäl för att man inom EFTA verkligen skall överväga de synpunkterna, och jag vore intresserad av en kommentar från statsrådet Wickman. Den engelska regeringen lär ha gjort en utredning om under vilka förutsättningar samverkan skulle kunna ske med USA och Kanada. Så länge förhandlingar med EEC avvaktas är detta inte något näraliggande perspektiv, men det är inte farligt utan tvärtom lämpligt att man i tid överväger olika alternativ. Jag delar nämligen regeringsdeklarationens tveksamhet om vad som kommer att hända, och då är det verkligen angeläget för oss att icke i panik stelna till och säga att nu har vi bara att vänta. Regeringsdeklarationen utvisar i dessa avseenden inte någon tankeverksamhet. Jag vore därför tacksam få höra hur regeringen ser på detta problem. Jag kan nämligen inte tänka mig att regeringen inte — internt i varje fall — övervägt olika alternativ. Det anser jag att Sveriges riksdag bör få reda på. Om samarbetet på EFTA-planet visar sig svårt att genomföra, återstår att se vad vi kan göra i Norden. Jag har redan antytt det problemet i samband med mitt förslag om parlamentariska beredningar och skall nu inte vidare gå in härpå. I regeringsdeklarationen talas om att de nordiska regeringarna bytt utredningar i integrationsfrågorna och att detta varit värdefullt. När får representanter för riksdagen en redogörelse för detta, herr Wickman? En väsentlig fråga är vad den svenska regeringen ämnar göra för att, medan vi väntar på förhandlingar med EEC, öka förståelsen för den svenska situationen inom EEC-staterna. I de övriga EFTA-staterna ser man ofta ett in timt samarbete mellan stats-, utrikesoch handelsministrarna, när det gäller kontakterna med EEC-staterna. Se t.ex. på England och Danmark! Herr Lange har ju möjligheter till vissa kontakter, och det är möjligt att herr Wickman också har det — jag är inte så väl informerad härom. Men hur är det med de svenska statsoch utrikesministrarna? Har det funnits en systematisk plan för kontakterna på denna nivå? Om den funnits, förefaller den i stort sett ha gått ut på att man inte skall ha några kontakter. Nu vill jag fråga: Vilka planer har statsoch utrikesministrarna för den närmaste tiden? Vilka länder inom EEC ämnar man besöka före årsskiftet? Det vore bra om riksdagen fick ett svar på dessa frågor under dagens debatt. Herr talman! Vi skall ha en ny debatt i morgon, och jag skall därför begränsa mitt inlägg här till att avslutningsvis bara säga några ord om handelspolitiken i allmänhet. Från folkpartiets sida har vi upprepade gånger haft anledning att uttrycka vår glädje över de resultat som Kennedy-ronden gav i fråga om tullsänkningar. Detta är en framgång för en liberal handelspolitik. Det visade sig också att fördelarna för u-länderna av allt att döma kan tänkas bli större än man vid första påseendet hade anledning att anta, och det är utomordentligt glädjande. Mot denna bakgrund är det med djup oro vi ser på de negativa reaktioner på Kennedy-rondens resultat som nu börjat framträda i USA. Det är en återgång till den handelspolitiska isolationism som Franklin Roosevelt och Cordell Hull så framgångsrikt bekämpade på sin tid. Det är tillfredsställande att de nordiska ländernas ambassadörer i Washington fick i uppdrag att framföra de nordiska regeringarnas oro över utvecklingen. Det finns anledning att här i riksdagen understryka att vi delar regeringens syn härvidlag. Amerikas folk som på så många områden fört den eko nomiska frihetens talan skulle skada sig självt om man nu började tveka när det gäller detta slag av ekonomisk frihet. Man skulle skadas ekonomiskt. Motreaktioner skulle säkerligen komma från åtskilliga länder. Minst lika viktigt är dock att USA:s anseende utomlands skulle lida ytterligare avbräck. Man får hoppas att president Johnson skall ha möjlighet att med kraft slå tillbaka dessa strömningar. Världen behöver inte mindre liberalism, utan mer.

Herr talman! Regeringen har under många år gett åtskilliga bevis på en viss tafatthet, ett visst ointresse när det gäller vårt engagemang och vårt bidrag till att smälta samman de europeiska staternas ekonomi till vad vi hoppas och tror skall bli en självständigare och livskraftigare ekonomisk enhet. Regeringsanförandet i dag ger ingen anledning att mildra detta omdöme. Påståendet i regeringens deklaration att det år som nu går mot sitt slut varit händelserikt sett från handelspolitisk synpunkt måste därför förses med en bestämd reservation när det gäller Sveriges sätt att närma sig den europeiska gemensamma marknaden.

Regeringens Europa-politik står onekligen i skarp kontrast till de danska och norska regeringarnas klart positiva inställning till den ekonomiska och politiska integrationen i Europa. Regeringens inställning är ju desto mera anmärkningsvärd som vårt näringsliv och vår ekonomi anses vara bättre anpassade för ett inträde i EEC än vad Englands, Danmarks och Norges torde vara. Det borde därför finnas stora möjligheter för vårt land att ta initiativ till en rad rent praktiska åtgärder, varigenom inte endast Sveriges utan även de övriga nordiska ländernas anslutning till EEC kunde förberedas och underlättas. Men innan jag försöker ge några exempel på vad en handlingskraftig och intresserad svensk regering borde kunna uträtta, vill jag erinra om några av de faktorer som har stor betydelse för en bedömning av den dagsaktuella situationen. De senaste veckornas förvirrade debatt om möjligheterna att ansluta England och flera andra länder till EEC kan ytligt sett ge intryck av att de ekonomiska integrationssträvandena i Europa nu möter oöverstigliga svårigheter. Men vi får inte låta lura oss eller ta denna osäkra förhandlingssituation som intäkt för att vi nu endast kan avvakta och se hur utvecklingen blir. Spekulationerna om Englands chanser att bli medlem av EEC, om president de Gaulles avsikter, om vad den brittiske Europa-ministern lord Chalfont sagt eller inte sagt vid en presskonferens i Lausanne — allt detta och mera i samma stil kan nämligen inte förändra det väsentliga i utvecklingen. Det för framtiden avgörande är att planerna på en ekonomisk, europeisk gemenskap steg för steg håller på att förverkligas trots tillfälliga bakslag och svårigheter. Allt fler länder utanför de sex gör också allvarliga ansträngningar att komma med i Gemenskapen, och dessa länder förklarar sig helhjärtat stödja den politiska målsättning som Rom-fördraget innefattar. Det är med denna utveckling för ögonen, som vi har att utforma Sveriges politik i vad som brukar sammanfattas i begreppet Europa-frågan. Man kan nu naturligtvis säga att vårt problem främst gäller om vi med bibehållen neutralitet skall kunna ansluta oss till EEC eller inte. Den frågeställningen ger emellertid inte problemet den rätta dimensionen, Vi måste hela tiden se Sveriges ansträngningar att vinna medlemskap i EEC mot bakgrunden av de andra alternativ som kan stå oss till buds. Valet står mellan å ena sidan en direkt anknytning av Sverige till EEC och å andra sidan att söka kompensera de ekonomiska förluster, som Sverige skulle drabbas av om vi ställdes utanför ett allt mer och mer och med allt flera länder samarbetande Europa. I båda fallen bör den utrikespolitiska aspekten, frågan om den svenska neutralitetspolitikens förenlighet med det ena eller andra alternativet, i hög grad vara väsentligt att analysera. Under sin resa till Finland i slutet av augusti förklarade statsminister Erlander att den främsta garantin för ett lands oberoende var dess ekonomiska stabilitet. Det finns all anledning att stryka under riktigheten av denna bedömning. Det är vår ställning som högindustrialiserad nation, vårt näringslivs förmåga att finna avsättning för sina produkter på världsmarknaden, som möjliggjort Sveriges ekonomiska oberoende och som också bidragit till att skapa de resurser vi behövt för att utrikespolitiskt genom ett åtminstone hitintills starkt försvar ge innehåll åt vår neutralitetspolitik. Inte minst har handeln med Västeuropa och de länder som nu vill nå en anslutning till EEC bidragit till att detta ekonomiska och utrikespolitiska oberoende varit möjligt att upprätthålla. Ställs Sverige utanför EEC, försvagas helt naturligt vårt ekonomiska utbyte av Europa. Nya marknader måste i det läget kompensera bortfallet med allt vad det innebär av ovisshet och risker. Visst kan EFTA än så länge ge en viss kompensation, men hur länge kan vi få den kompensationen? De ledande EFTA-länderna gör i dag allt för att vinna inträde i EEC, och EFTA kan därför inte för framtiden räknas som den marknad på vilken vi skall kunna kompensera förlusterna för bortfallet inom EEC, Inte heller den nordatlantiska stormarknadstanken, NAFTA, torde vara ett realistiskt framtidsalternativ. Även denna marknad berörs direkt av utvecklingen i Europa. I det läget återstår i stort sett två alternativ. Vi kan få en ökad handel med u-länderna, och vi kan få en väsentligt ökad handel med öststaterna. Självfallet skall denna handel under alla förhållanden uppmuntras, men den kan helt naturligt aldrig bli ett verkligt alternativ till handeln med det fria Europa. Om mot all förmodan dessa marknader av regeringen anses som tänkbara alternativ, finns det verkligen anledning att granska den socialdemokratiska regeringens uttolkning av den svenska neutralitetspolitiken. Regeringen har i Europa-debatten hitintills ensidigt diskuterat endast en sida av neutralitetspolitiken, nämligen de förbehåll och svårigheter som möter Sverige vid ett inträde i EEC. Det finns också ett andra led. Jag tänker på den situationen att vi inte får någon tillfredsställande anslutning till EEC. Då aktualiseras också en diskussion om neutralitetsfrågan. Den har man hitintills utelämnat. Därigenom har debatten om Sverige och Europa fått slagsida. Skall en diskussion om neutralitetspolitiken föras — och jag anser att detta bör göras — måste den sättas in i den totalbild som jag mycket summariskt antytt här. Först då kan svaret på frågan om Sverige och vår neutralitetspolitiks anknytning till Europa ges. I det resonemang som regeringen för har också en annan aspekt på Europafrågan, den rent politiska, fått en egendomlig slagsida. Det gäller EEC:s politiska målsättning och Rom-fördragets egentliga innehåll. Vad består politiken i EEC av? Den politiska målsättningen för EEC finns bl.a. fastlagd i Rom-fördragets inledning. Där uttalas att signatärmakterna är fast beslutna att lägga grunden för ett ständigt fastare förbund mellan de Ang. Sveriges handelspolitik europeiska folken. I blickpunkten för detta samarbete står det ekonomiska och sociala framåtskridandet, som man gemensamt vill trygga genom att avskaffa alla hinder som delar Europa. Man vill förbättra folkens levnadsstandard och sysselsättningsmöjligheter genom att garantera stabilitet i den ekonomiska utvecklingen, balans i varuutbytet och sunda konkurrensförhållanden. Man vill minska den ekonomiska klyftan mellan olika geografiska områden, man vill undanröja hindren för den internationella handeln och man vill verka i den anda som finns i Förenta nationernas stadga. Man vill, kort sagt, säkra arbete, trygghet och utveckling i Europa. Den parollen kanske känns igen? Enligt min mening är detta politiska målsättningar, som Sverige varken kan eller bör ställa sig vid sidan om. De är ju uttryck för en strävan att åstadkomma ett bättre ekonomiskt, kulturellt och socialt samarbete i Europa. Sådana strävanden har ju Sverige varit med om att främja i andra internationella sammanhang. Vi har gjort det i Förenta Nationerna, OECD, EFTA och liknande organisationer. T. o. m. Europarådets stadga talar om att »skapa en organisation, som knyter Europas stater närmare till varandra». När man från EEC-ländernas sida talar om att vi måste acceptera EEC:s politiska målsättning, är det alltså i första hand dessa allmänt uppsatta mål man kräver att vi skall ställa oss bakom. Det är inga militära eller försvarspolitiska målsättningar som ställts upp. EEC har ju inte rätt att syssla med de militära frågorna, och inom Gemenskapen har det gått så långt att man inte ägnar sig åt frågor som rör ekonomisk försvarsberedskap. Låt mig slå fast: Sverige är inte bara geografiskt en del av Västeuropa, vi är det ekonomiskt, socialt och politiskt. Vi är européer i hela vårt sätt att tänka, handla och vara. Därför har Sverige sin givna plats och uppgift bland de nationer som nu vill bygga upp en europeisk ekonomisk gemenskap långt utanför de nuvarande EEC-ländernas krets. England, Irland, Danmark och Norge har klart och rejält låtit förstå att de är beredda att acceptera Rom-avtalet och dess politiska målsättning. Den svenska regeringen har valt en annan, krångligare och mera dimbhöljd väg. Den har låtit handelsminister Lange skriva ett brev till Bryssel, så spetsfundigt formulerat att ingen vare sig här hemma eller inom EEC tycks kunna bli riktigt klok på vad regeringen egentligen menar, och detta trots att vår EEC-ambassadör, Sten Lind, instruerades att tillfoga en muntlig uttolkning av innebörden redan vid brevets överlämnande. Nu hävdar visserligen regeringen att den hade stöd för sitt agerande inte endast av centerpartiet utan även av folkpartiet. I regeringsdeklarationen sägs att folkpartiet vid utrikesnämndens andra sammanträde den 26 juli i år skulle ha anslutit sig till regeringens linje. Då herr Dahlén just berört denna fråga och fäst några kommentarer till den, skall jag också mycket kort erinra om den situation som uppstod i juli, då utrikesnämnden diskuterade denna fråga i två olika omgångar. Den historieskrivning som ges i regeringsdeklarationen överensstämmer med min minnesbild av vad som inträffade i somras vid diskussionerna om detta. Men folkpartiets uppslutning till regeringens EEC-politik hade också ett visst pikant förspel. Den nye folkpartiledaren tog nämligen omedelbart före utrikesnämndens sammanträde en direktkontakt med regeringen och gjorde tydligen upp redan innan nämnden började diskutera frågan. Därmed reducerades utrikesnämndens diskussion till ett rent spegelfäkteri. För regeringen kan naturligtvis detta stöd te sig som en välkommen tröst, men det avgörande är att stödet ingalunda tycks ha förbättrat Sveriges position i förhandlingarna sedan i somras. Det hör för övrigt till bilden att herr Langes brev överlämnades några dagar för sent, ett par dagar efter det att EEC:s ministerråd haft sitt sista sammanträde före sommarferierna och därvid uppdragit åt EEC-kommissionen att yttra sig om de brittiska, irländska, danska och norska framställningarna. EEC-kommissionen hade alltså inget formellt uppdrag att yttra sig över herr Langes brev, men tog trots detta upp även Sveriges sak i sitt utlåtande över de andra ländernas begäran om förhandlingar. Av detta yttrande, som överlämnades till ministerrådet, kan man bl.a. utläsa att medlemskap enligt kommissionens uppfattning tycks vara den enda tänkbara anslutningsformen för ett så ekonomiskt avancerat land som Sverige. Kommissionen framhöll dessutom att ett »fullt svenskt medlemskap kan komma i betraktande endast om förhandlingar med detta land skulle visa att Sverige utan förbehåll är i stånd att godkänna Gemenskapens politiska målsättning». Det står också i regeringsdeklarationen. Ett uttalande av detta slag kan tyvärr tolkas som om Sveriges anslutning som fullvärdig medlem därmed skulle vara utesluten eller åtminstone allvarligt försvårad. Men mot denna bakgrund ter det sig egendomligt att regeringen undviker att konstruktivt diskutera denna fråga. Man konstaterar endast att kommissionsrapporten är ett viktigt dokument — visst är det det — men att det vore förhastat att dra alltför bestämda slutsatser. Varför vågar regeringen inte inför riksdagen redovisa hur den ser på det avgörande problemet, nämligen hur och om vi skall kunna förena EEC:s politiska målsättning med vår neutralitetspolitik? Följden av denna rädsla för att gå i närkamp med EEC:s politiska målsättning, analysera den och ställa den i relation till vår neutralitetspolitik visar sig i dag. Vi står sist i Europa-kön, trots att vi är ett av Europas mest välutvecklade industriella länder. Vi betraktas med viss misstänksamhet från våra naturliga handelspartners i Europa. Vi ser ett hot mot den nordiska samhandeln och det nordiska samarbetet avteckna sig vid horisonten. Vi tvingas in i en väntans tid. Väntan på att ministerrådet skall behandla kommissionens rapport. Väntan på att förberedelsearbetet skall klaras av. Väntan på att något skall hända med den engelska ansökan. Men en tålmodig väntan får inte vara detsamma som sysslolöshet. Det är på den punkten som vi radikalt skiljer oss från regeringens linje. Enligt vad som framgår av en intervju med herr Lange i Svenska Dagbladet för en tid sedan betraktar han det uppkomna läget enbart som fördelaktigt. Om vi nu kom sättande med våra speciella — neutralitetsproblem, skulle detta enligt herr Langes uppfattning bara krångla till det hela och öka Englands svårigheter att få inträde i EEC. Detta måste betraktas som en undanflykt från handelsministern och därmed från den svenska regeringen, en av de många undanflykter som sedan flera år tillbaka presterats för att slippa att på allvar ta itu med integrationsfrågorna. Handelsministerns attityd måste tydligen tas som ett bevis för att regeringen fortfarande hoppas att andra länder skall klara upp även de svenska problemen. Uppfattningen att vi nu återigen måste ligga lågt för att inte störa den brittiska regeringens manövrer avslöjar också hur beroende den svenska regeringen är i sitt förhållande till England. Det förefaller som om denna beroendeställning hade skärpts sedan England fick en socialdemokratisk regering. Men England har sina problem, och vi har våra, och det finns inget skäl för att vi skulle vänta med att förbereda vår anslutning till den europeiska gemenskapen därför att Englands anslutning stött på speciella svårigheter. Sverige har i dag varken tid eller råd att som en viljelös jolle släpa i Englands kölvatten. Vi har inte råd därför att vårt arbete, vår trygghet och vår utveckling inte kan säkras om vi står utanför EEC. Vi har inte tid därför att varje månad som går innebär växande svårigheter för svenskt näringsliv och därmed för svensk sysselsättning. Vi måste alltså finna en väg som på något sätt frigör oss från det engelska beroendeförhållandet. Vilka andra alternativ står då till buds? Skall vi tillsammans med de två övriga neutrala staterna i Västeuropa — Österrike och Schweiz — söka oss fram till ett gemensamt uppträdande? Försök i den riktningen har regeringen gjort men utan framgång. I detta läge återstår enligt min mening för Sverige att betydligt hårdare än hittills engagera sig i det ekonomiska och politiska samarbete som de nordiska länderna under decennier sökt utveckla. Nordiskt samarbete är på längre sikt inget alternativ till en anslutning till EEC men kan vara ett medel och en inkörsport att få deltaga i en vidgad europeisk-ekonomisk gemenskap. Behovet av ett ökat nordiskt samarbete är lika stort oavsett utgången av den nu inledda fasen i Europa-förhandlingarna. Om framställningarna från Danmark, Norge och Sverige om anslutning till europeiska ekonomiska gemenskapen skulle leda till ett positivt resultat, kommer ett nordiskt samarbete inom EEC att bli oundgängligt. Ett sådant samarbete fordras för att de tre länderna gemensamt skall kunna bidra till Europas enhetssträvanden och för att vi inom EEC skall kunna hävda de gemensamma nordiska intressena. Skulle Danmarks, Norges och Sveriges ansökningar inte leda till framgång och andra lösningar på de ekonomiska samarbetsproblemen i Europa sökas, är kravet på sammanhållning mellan Nordens länder alltjämt lika stort. Det finns därför starka skäl för de nordiska länderna att intensifiera och anpassa det nordiska integrationsarbetet till de nya krav och förhållanden som den europeiska utvecklingen kommer att ställa, oavsett vad som än händer. I regeringsdeklarationen framhålles att visst utbyte av utredningsmaterial i integrationsfrågan mellan Danmark, Norge och Sverige redan skett. Dessutom har man från svensk sida föreslagit en gemensam genomgång av materialet. Detta är i och för sig bra, men långtifrån tillräckligt. Målet för ett utvidgat samarbete de nordiska länderna emellan måste vara att harmoniera lagstiftningen — och då menar jag inte lagstiftning i begränsad mening utan över hela det politiska fältet — mellan länderna i syfte att åstadkomma en anpassning till förhållandena på alla områden inom EEC där detta är möjligt och lämpligt. I många fall är det fråga om att fördjupa och utvidga ett samarbete som dess bättre redan existerar och att se till att detta samstäms med vad som sker mellan EEC-länderna. Det gäller många områden: arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitik, socialpolitik, den ekonomiska politiken, harmonieringen av direkt och indirekt beskattning, transportpolitik och inte minst forskningspolitik och energipolitik, för att nämna några exempel. Frågan reser sig då vem som skall ta initiativet till en sådan form för nytt nordiskt samarbete och hur ett sådant samarbete bäst kan fungera. Enligt min mening får man inte se denna uppgift ur en snäv nationell synvinkel. Ur flera synpunkter vore det därför riktigast om Nordiska rådet finge praktiska och politiska möjligheter att ta initiativ på detta område. Jag går inte så långt som att föreslå att Nordiska rådet skall få verkställande funktioner. Detta är i da gens läge inte realistiskt. Men däremot borde det ligga i Sveriges intresse att verka för att Nordiska rådet blir en gemensam plattform för i första hand Danmarks, Norges och Sveriges ansträngningar att bli anslutna till EEC. Praktiskt skulle det samarbetet inom Nordiska rådets ram kunna ske genom att i första hand Danmarks, Norges och Sveriges regeringar utsåg en parlamentarisk representation med uppgift att samordna den nordiska EEC-aktiviteten. Den svenska regeringen borde kunna ta ett initiativ i den riktningen.

Även dessa länder bör därför beredas möjlighet att delta i denna parlamentariska representation. Herr talman! Det är möjligt att en medlemsanslutning från de nordiska länderna till EEC låter vänta på sig. Kanske en anknytning till EEC inte kommer att ske under någon av de former som man i dag tänker sig. De sex ursprungliga EEC-länderna kan redan ha hunnit så långt med uppbyggnaden av sin ekonomiska gemenskap att det blir i det närmaste omöjligt att från och med en bestämd dag ansluta en eller flera utomstående stater som fullvärdiga medlemmar. Det kan därför tänkas att man måste hitta på en metod genom vilken utomstående länder steg för steg och på det ena området efter det andra så småningom får växa sig in i Gemenskapen. Inga försök får lämnas oprövade på detta område. Det är därför kanske realistiskt att vi i dag, under förutsättning att de nordiska länderna kan enas om en gemensam handlingslinje, tidsmässigt inriktar oss på att finna någon form av övergångsarrangemang med EEC, som naturligt kan övergå till fullt medlemskap. Det är frågor av denna karaktär som en nordisk parlamentarisk representation skulle kunna diskutera och ge förslag till lösningar på. En sådan nordisk uppslutning skulle också skapa garantier för att Norden ekonomiskt och kulturellt kunde vidareutvecklas som den värdefulla enhet vi länder i Nordeuropa utgör. Den skulle dessutom ute i Europa ge intrycket av att vi i de nordiska länderna är beredda att ge ett gemensamt bidrag till de europeiska samarbetssträvandena. Vi i Sverige har vår givna roll att spela i denna process.

Herr talman!

Jag blev litet betänksam när herr Holmberg kom upp i talarstolen. Även om det i denna kammare råder en så kallad helig borgfred, vill jag, herr talman, ändock ställa några frågor till högerledaren. Han påstår bl.a. att andra länder mer och mer börjar acceptera EEC:s politiska målsättning. Där har vi då att rätta oss efter de fakta som finns i såväl Rom-traktaten som Bonn-fördraget. Det som utöver detta fordrar en förklaring från herr Holmberg är hans påstående, att Sverige måste söka kontakt med de två nordiska länder som redan har ansökt om direkt medlemskap, nämligen Norge och Danmark. Med en något glidande formulering, och med en lika glidande avslutning när det gäller Finland och Island, försöker herr Holmberg, såsom jag fattar det av hans framträdande, frångå innebörden av detta.

I debatten i utrikesfrågorna under de senaste åren har vågorna ibland gått litet väl höga. Som jag ser det, har tonläget emellanåt en benägenhet att bli för högt. För min del finner jag det angeläget att på alla håll försöka visa moderation i det här sammanhanget. Situationen i marknadsfrågorna är sådan att den inte behöver föranleda någon demonstration och inte heller några större partipolitiska meningsskiljaktigheter. Det finns ingen anledning för politikerna att ta intryck av de som jag vill kalla dem skjutgalna figurer som agerar ute på flyglarna. För Sveriges del är det av stort intresse att få till stånd ett utvidgat ekonomiskt samarbete med andra länder. Det är förnuftigt att vi utvidgar handeln med övriga världen, I första hand är det ju naturligt att vi samarbetar med de områden, som geografiskt ligger oss allra närmast, dvs. de nordiska länderna, med vilka vi inom EFTA:s ram under de senaste åren har utvecklat ett mycket gott handelssamarbete. Inför de kommande EEC-förhandlingarna måste vi inrikta oss på att göra allt vad vi kan för att undvika att det byggs upp nya tullmurar mellan de nordiska länderna. Det skulle vara olyckligt, om Sverige och Finland hamnade på ena sidan om en tullmur och Danmark och Norge på den andra. Då skulle situationen för den redan ansträngda svenska industrin kunna bli ohållbar. Det är därför angeläget att den svens ka regeringen vidtar så effektiva åtgärder som möjligt, inte bara för att hålla sig underrättad om vad som sker och vad man tänker i de andra nordiska länderna i marknadsfrågorna, utan också för att ta initiativ till regelrätta överläggningar i dessa frågor. Samarbetet mellan de nordiska länderna har, vilket också framgår av regeringsdeklarationen, varit av stor betydelse då det gällt att föra Kennedyrondens förhandlingar i hamn. Förhandlingarna har naturligtvis inneburit ett givande och ett tagande, och resultatet är ett betydelsefullt steg på vägen mot en friare världshandel. Den nedrivning av tullmurar som skett inom EFTA räcker naturligtvis inte. Samarbetet med EEC-länderna har ju från början varit ett inbyggt mål i EFTA arbetet. Vilken form en eventuell anslutning till EEC än får, är det nödvändigt att slå fast att samarbete inom Europa inte får vara någon slutgiltig målsättning. Slutmålet måste ses i ett betydligt vidare perspektiv. Jag har aldrig haft något till övers för den Europa-fanatism, som kommer till uttryck i vissa kretsar både i Sverige och framför allt ute i Europa. Vi i Europa skall inte isolera oss i någon sorts rikemansklubb, som ytterligare försämrar situationen för utvecklingsländerna. Ingen tvekan borde finnas om att det är angeläget för Sverige att få någon form av anslutning till den gemensamma marknaden. Det torde emellertid dröja innan läget klarnar beträffande Sveriges möjligheter och beträffande vilken form av anslutning vi skall få. Detta torde inte klarna förrän Englands relationer till EEC får mera fasta konturer. Från svensk sida har anslutningsformen lämnats öppen vid ansökan om förhandlingar med EEC. Sverige önskar förhandlingar med EEC i syfte att göra det möjligt att, i en form som medger ett fullföljande av den svenska neutralitetspolitiken, deltaga i en utvidgning av den europeiska ekonomis ka gemenskapen. Det finns ingen anledning antaga, att det förhållandet att vi lämnat anslutningsformen öppen försämrar våra möjligheter att komma med i ett handelssamarbete. Medlemskap är att föredraga framför associering och handelsavtal. Förutsättningen är att det kan förenas med en fortsatt alliansfri utrikespolitik för Sveriges del. Vi måste få fullfölja denna traditionella utrikespolitik — som framgår av regeringsdeklarationen är detta också centerpartiets politiska inställning. Det har på senare tid blivit klart att frågan om inträde i den gemensamma marknaden för ytterligare stater måste ses på rätt lång sikt. Om utvidgningen till flera stater över huvud taget kommer att äga rum, vet vi inte heller när det kommer att ske. Hittills har ju inte den franska attityden till ö-riket visat upp några märkbara förändringar. Skulle engelsmännen än en gång få åka hem med oförrättat ärende, hoppas vi dock att utvecklingen av handelssamarbetet i Europa inte fördenskull är stoppad på längre sikt. Vilka är då Englands utsikter denna gång? Regeringen i London är ju rätt optimistisk i sin bedömning av möjligheterna att få till stånd förhandlingar inom rimlig tid. De fem medlemsländerna i EEC vid sidan av Frankrike är ju av olika skäl angelägna om att förhandlingar med England skall komma i gång rätt snabbt. Man kan väl tvivla på att de Gaulle ännu en gång skulle stoppa England. Eller låt mig säga: Man skulle önska att de Gaulle inte än en gång hindrade England att komma med i EEC, därför att detta så nära berör våra egna möjligheter till den handelsgemenskap som vi alla önskar. Däremot finns ju mycket i den franska attityden som talar för att man inte kommer att ha någon större brådska att ta upp förhandlingar, liksom att man inte kommer att fullfölja eventuella förhandlingar på ett skyndsamt sätt. Jag vill över huvud taget inte bedöma Englands möjligheter med tanke på relationerna till Frankrike — och Frankrike är ju i detta sammanhang de Gaulle; det är fråga om ett maktspel med historiska perspektiv. Låt oss bara hoppas att frågan skall kunna lösas på ett för England positivt sätt, inte minst därför att det kommer att påverka våra egna möjligheter till handel med den gemensamma marknaden. Ekonomiska motiv spelar ju dessutom in när det gäller EEC-ländernas inställning till Englands inträde. I den rapport som EEC-kommissionen lagt fram angående förhandlingsansökningarna från ett antal länder har man speciellt pekat på det engelska systemet för jordbrukspolitiken och den bekymmersamma situationen för den engelska utrikeshandeln. Man får väl också förstå att det kan uppstå tveksamhet när det gäller att ta in nya komponenter i ett system som håller på att bli allt bättre inkört; jag tänker då på EEC i och för sig självt. För Sveriges del måste möjligheterna att även i fortsättningen föra en neutralitetspolitik vara avgörande för om och i vilka former vi kan ansluta oss till den gemensamma marknaden. Vår neutralitetspolitik är så värdefull att den inte kan offras för ekonomiska vinsters skull. Det har gjort att vi har kunnat stå utanför två världskrig, Bakom den uppfattningen torde den överväldigande majoriteten av det svenska folket stå. Man inser, både i Sverige och utomlands, bland dem som tidigare varit kritiska mot neutralitetspolitiken, att den svenska linjen har bidragit till freden på den del av jordklotet där vi befinner oss. Glädjande nog sägs det nu från alla partier att man bekänner sig till neutraliteten och att anslutningen till EEC måste ske under bevarande av vår neutralitetspolitik. I detta sammanhang vill jag att herr Holmberg preciserar de diffusa funderingar som han hade i fråga om en direkt anslutning som medlem i handelsgemenskapen. I sin rapport har EEC-kommissionen sagt att Sverige måste godkänna EEC:s politiska målsättningar, om ett medlemskap skall kunna tänkas för vår del. Det beslutande organet inom EEC, ministerrådet, har ännu inte sagt vad man anser om detta krav. Man kan därför ännu inte säga någonting om de fordringar som skall ställas på Sverige för ett eventuellt medlemskap. Kommissionen hänvisar till Rom-fördraget och Bonn-deklarationen. De politiska målen för EEC är inte lätta att utläsa i Rom-traktaten. Att det fanns politiska syften är det ingen tvekan om; sådana fanns i ännu större utsträckning i Bonn-deklarationen från juli 1961. Deklarationen avgavs av ledarna för samtliga EEC-länder och innehöll bl.a. att en av EEC:s uppgifter var att stärka Atlantalliansen — ett av stormaktsblocken. Mot den bakgrunden ansåg vi från centerpartiets sida otänkbart att under åren 1961 och 1962 ansöka om fullt medlemskap med hänsyn till innehållet i Bonn-deklarationen. Bonn-deklarationen antogs under intryck av Berlin-krisen, och man synes inom EEC inte ha utövat någon aktivitet för att stärka Atlantpakten. Verksamheten inom EEC har hållits inom betydligt snävare gränser än vad stadgan har givit möjligheter till. De överstatliga dragen har försvagats framför allt genom Frankrikes och de Gaulles åtgärder. Trots att stadgan kvarstår oförändrad kan man alltså påstå att de politiska momenten för närvarande inte är så dominerande inom EEC. Det finns därför anledning att försöka få till stånd förhandlingar. Om ministerrådet kommer fram till samma slutsats som kommissionen har gjort, nämligen att Sverige självt måste avgöra om vi skall bli medlemmar med bevarad neutralitet, får Sverige försöka klargöra hur vi ser på möjligheterna att förena medlemskap med neutralitet. Om vi då finner att de politiska målen är oförenliga med vår neutrali tet, finns i det sammanhanget ingenting att göra i fråga om ett direkt medlemskap. Medan arbetet för att få närmare anslutning till EEC fortsätter, är det angeläget att man från svensk sida anstränger sig att göra Sverige och EFTA mer beredda för anslutning till EEC. Här vill jag än en gång instämma i det konkreta förslag som herr Dahlén här framförde. Vidare är det angeläget att vi vidtager åtgärder för att öka handeln med de delar av Europa som inte finns med inom någon av de två handelssammanslutningarna. Det finns i Östeuropa en ständigt växande marknad, som kan ge vårt land stora möjligheter. Denna del av handelsproblematiken borde med fördel kunna aktualiseras vid de nordiska överläggningarna. Den nordiska marknaden är av intresse inte bara för EEC utan också för de östeuropeiska länderna. Sådana vidgade kontakter, herr talman, torde inte vara till någon nackdel, när vi går att förhandla med EEC.

Herr talman! Jag vill börja mitt anförande med att återge några rader ur ett föredrag, som helt nyligen har hållits om EEC-problemen. Där sägs föl jande: »Tyvärr har den stundtals» — alltså EEC-debatten — »varit förvirrad och inrikespolitiskt inflammerad, vilket icke medverkat till att i utlandet öka tilltron till våra avsikter att helhjärtat vilja bidra till det europeiska samarbetet. Debatten har i alltför hög grad rört sig om generaliseringar utan att gå in på sakfrågorna». Jag kan livligt instämma i detta uttalande, som gjorts av en av de främsta opponenterna mot regeringen under hela den sistlidna sommaren och hösten. Däremot instämmer jag inte i de ställningstaganden som samme man har velat ge uttryck åt. Han har emellertid i sitt agerande i EEC-frågan kommit att i högre grad än någon annan här i landet symbolisera oppositionen mot regeringen. De borgerliga partierna har härvidlag kommit att inta en mera undanskymd ställning. Låt mig ställa frågan så: Behöver vi ett vidgat ekonomiskt samarbete? Jag svarar utan tvekan ja. Och det är naturligt med hänsyn till hela den svenska utveckling vi har bakom oss och som vi räknar med för framtiden: en ständigt växande utrikeshandel och ständigt ökat behov för vårt lands vidkommande att söka oss ut på internationella marknader. Vi behöver, ja, jag skulle t.o.m. kunna gå så långt att jag säger att vi, sett från svensk synpunkt, måste ha ett vidgat ekonomiskt samarbete i Europa. Det ekonomiska samarbete som nu existerar har Sverige varit med om att utveckla steg för steg. Men det räcker inte till, vi behöver i framtiden ett ännu mer vidgat ekonomiskt samarbete. Då är frågeställningen den: Kan en anslutning till EEC klara det behov som vi har för framtiden? Om Sverige skulle nå en uppgörelse om ett vidgat ekonomiskt samarbete med EEC, skulle det undanröja många av de problem som vårt land i dag har att brottas med. Svensk industri kämpar med mycket stora svårigheter. Vi räknar med att exporten för framtiden kommer att möta ökat motstånd på alla marknader. Det är självklart att EEC marknaden betyder mycket, då en stor del av all vår export just går till de för närvarande sex EEC-länderna. Man kan inom denna EEC-marknad resa handelshinder mot tredje land, vilket har skett och sker, och därmed försvåra bl.a. vårt lands export av varor till EEC-länderna. Om vi ser på handelsutvecklingen under senare år skall vi märka att vi haft en mycket stark ansvällning av vår handel med EFTA området, inte minst exporten, under det att ökningen när det gäller EEC-området har varit mindre. Ökningen har va rit avtagande, och vi får räkna med att vår handel med EEC kommer att kontinuerligt möta ökade svårigheter. Vi skall ha dessa fakta klara för oss då vi diskuterar möjligheterna att nå ett vidgat samarbete med EEC. Vi har under de allra senaste åren lyckats förvånansvärt väl med ett ekonomiskt samarbete, nämligen det nordiska. Det nordiska samarbetet har utvecklats långt mer än någon vågade tro för några år sedan. Man kan kanske drastiskt uttrycka det så, att det nordiska samarbetet aldrig hittills i den nordiska historien utvecklats så starkt under en period som fallet varit under de senaste åren. Därför är det nordiska samarbetet på det ekonomiska området i dag mycket värdefullt, och ingen vill uppge detta. Uppfattningarna är lika i alla de nordiska länderna. Om jag alltså konstaterar att vi behöver ett vidgat samarbete med EEC, uppstår därmed frågan: är detta möjligt? Det är givetvis möjligt, om man inom EEC är beredd att samarbeta med oss, liksom med andra EFTA-länder. När man har lyssnat på i varje fall två av de föregående talarna i dag får man nästan det intrycket att EEC bara står och väntar och skulle vara mycket tacksam om Sverige ville ansluta sig. Riktigt så ljus är inte bilden. Det beror mindre på vårt eget ställningstagande och mer på de ställningstaganden och synpunkter man har inom EEC självt. Självklart kommer neutralitetsbegreppet här in i bilden. Det understryks av alla som deltar i EEC-debatten att vi vill bevara vår neutralitet. Jag känner ingen som har sagt eller uttryckt det på ett motsatt sätt. Men kvar står frågan, om vi med dylika deklarationer alltid menar riktigt samma sak. Man skulle ibland kunna få intrycket att vi menar litet olika ting. Jag har fått det intrycket även här i dag efter att ha hört på herr Holmbergs anförande. Det intrycket får man kanske ännu starkare om man lyssnar till vad fram stående representanter för svensk industri har att säga. Man får intrycket att detta med neutraliteten i och för sig naturligtvis är viktigt, men än viktigare är en anslutning till EEC. Jag skulle vilja säga att man inte så lättvindigt som ibland sker kan behandla och betrakta vår neutralitetspolitik. Vill vi att neutraliteten skall åtnjuta den aktning och den respekt som är nödvändig då måste vi föra den svenska neutralitetspolitiken på fullt allvar även under tider då förhållandena i världen är lugna. Ty neutraliteten är ingenting som man kan ikläda sig när ett krig uppstår. Skall vi då kunna få vår neutralitet respekterad måste vi ha visat vår neutralitet i praktiskt handlande även under fredstid. Det som sägs om den svenska neutraliteten i regeringsdeklarationen är i huvudsak detsamma som sagts tidigare och som man haft intryck av att de politiska partierna varit ense om. När det gäller EEC är det fråga om uttolkningen av Rom-avtalet, och det problemet har herr Holmberg i dag också givit sig i kast med. Herr Holmbergs uttolkning av Romavtalet slutar med samma resultat som jag tidigare sett att Industriförbundets uttolkning innebär. Industriförbundet konstaterar i en utredning som har gjorts där att Rom-avtalet i sig självt är ett tillräckligt skydd för den svenska neutraliteten. Däremot har vi ännu icke sett representanter för EEC göra en dylik uttolkning. Det är därför vad jag skulle vilja kalla en tillrättalagd och bekväm uttolkning av Rom-fördraget ur svensk synpunkt, som väl knappast kan ha ett reellt underlag. Herr Holmberg har redogjort för vissa saker i Rom-avtalet och kommit fram till att det inte behövs några förbehåll. Han sade — jag citerar efter mina anteckningar: »Danmark och Norge har klart och rejält låtit förstå att Romavtalet kan godkännas.» Danmark och Norge skulle alltså klart och rejält ha låtit förstå att Rom-avtalet kan godkän nas, vilket den svenska regeringen icke har gjort. Svenska regeringen har icke kunnat göra ett sådant som herr Holmberg kallar »klart och rejält» uttalande, därför att Rom-avtalet innehåller ett politiskt moment som vi inte kan bortse ifrån.

Då vet vi var den politiska skiljelinjen går i detta land när det gäller neutraliteten. Jag kan för egen del inte alls instämma i herr Holmbergs synpunkter på Rom-avtalet. Jag har stärkts i den uppfattningen efter den resa som utrikesutskottet nyligen gjorde till Bryssel och Genéve just för att studera marknadsfrågorna, EEC-problemen lika väl som problem sammanhängande med EFTA. Jag gick från alla dessa överläggningar med en förstärkt uppfattning att Romavtalet är ett ekonomiskt och politiskt dokument. Att man sedan i EEC tills vidare icke har satt de politiska momenten i kraft och utvecklat denna del av avtalet, är en sak för sig, men Romavtalet har icke förändrats. En av kommissionens ledamöter lät vid en överläggning i Bryssel förstå att man inte ändrat Rom-avtalet. Det är en fråga för framtiden när och hur de olika delarna av Rom-avtalet skall sättas i verkställighet i den mån så ännu inte har skett. Dit hör den gemensamma handelspolitiken, som också griper in som en del av den svenska neutraliteten. Herr Holmberg tog vidare upp de ekonomiska aspekterna av en anslutning till EEC. När man som jag har ägnat en del intresse åt dessa frågor och själv deltagit i en rad föredragningar i Bryssel, tror jag man har bättre möjligheter än tidigare att dra vissa slutsatser om de förhållanden som ligger till grund för en svensk anslutning. Neutralitetsbegreppet framstår klart. Vi måste ha tillräckliga garantier då det gäller den svenska neutraliteten. Kan vi icke få sådana garantier, kan vi heller icke diskutera ett fullt medlemskap i EEC, utan då måste det bli fråga om en annan anslutningsform. När det gäller de ekonomiska faktorerna lindrades min pessimism något i vissa avseenden. Rent allmänt skulle jag vilja instämma i vad jag tror herr Holmberg framhöll, att det för Sverige är lättare att ur ekonomisk synpunkt ansluta sig till EEC än för något annat land som har ansökt om medlemskap. Jag tror att svensk ekonomi är så rustad att vi har betydligt lättare än både Danmark, Norge och Storbritannien att klara de praktiska svårigheter som uppstår i samband med en anslutning. Självfallet blir det svårigheter, men jag bedömer att dessa blir mindre än vad man kunnat ana både då det gäller den sociala harmonieringen och då det gäller arbetskraftens fria rörlighet. Vid utrikesutskottets besök i Bryssel gavs fullödiga föredragningar om de olika ekonomiska sidorna av EEC-problematiken. Man talade även om jordbrukspolitiken, redogjorde för konkurrensproblemen, etableringsrätten, industripolitiken i stort o. s. v. Jag skall inte beröra allt detta. Min slutsats är att svårigheterna från svensk synpunkt torde bli något mindre då det gäller den sociala harmonieringen, den fria arbetsmarknaden och även beträffande den fria etableringsrätten än vad man tidigare har anat. Därmed är det inte sagt att det kommer att gå friktionsfritt. Visst inte, vi kommer att möta enorma problem vid ett eventuellt praktiskt genomförande av en anslutning, innan just dessa faktorer har klarnat. Herr Dahlén ställde ett direkt förslag till regeringen att den bör tillsätta — om jag fattade honom rätt — beredningar eller olika kommittéer som skul le utforma hur vissa frågor skall lösas vid en svensk anslutning till EEC. Det får mig att ställa frågan, om herr Dahlén tror att vi kommer att få förhandla om dessa olika delar av den ekonomiska anslutningen till EEC. Mitt intryck från överläggningarna i Bryssel är att det knappast ger utrymme för några förhandlingar, utan att vi har att säga ja till både den sociala harmonieringen, den fria arbetsmarknaden, de fria kapitalrörelserna och till den fria etableringsrätten — jordbruket icke att förglömma. Vi skall inte förbli i den föreställningen att det finns ett betydande förhandlingsutrymme ur svensk synpunkt vid en anslutning eller uppgörelse av något slag med EEC. Vi skall vara klara över att det för oss gäller att i huvudsak acceptera EEC som det i dag är. Möjligen kan vi klara ut neutralitetsproblematiken, vilket är ett villkor ur vår synpunkt. Vi kan dock icke ge oss in på en diskussion om vare sig ett hävande eller ett uppluckrande av den svenska neutraliteten. Beträffande de ekonomiska punkterna utgår jag ifrån att det icke finns nämnvärt förhandlingsutrymme. Det är klart att vi i vårt land, som herr Dahlén har föreslagit, kan sätta oss ned och parlamentariskt diskutera dessa saker. Men då skall vi göra det med den klara förutsättningen att om vi skall ansluta oss till EEC, som medlem eller som associerad stat, gäller det för oss att godta det som i dag gäller, varken mer eller mindre.

Herr talman! Innan herr Wickman ger uttryck för regeringens uppfattning skulle jag gärna något vilja kommentera herr Geijers inlägg. Det var nämligen några saker som var så värdefulla, att jag vill instämma i vad herr Geijer sade. Oppositionen och herr Geijer tycks nämligen göra en likartad bedömning när det gäller de ekonomiska aspekterna på EEC-frågan och på Sveriges behov av att nå anslutning till EEC. Jag fann också att de önskemål rörande en allmän utvidgning av handeln med öststaterna, vilken jag hävdade skulle ligga helt vid sidan av EEC-förhandlingarna, också var en uppfattning som herr Geijer delade. Jag kan också gå med på att Europafrågan inte bör göras till en inrikespolitisk stridsfråga. Men det får naturligtvis inte innebära att oppositionen inte skall kunna kritisera och följa regeringens handläggning av frågan. Finner vi, vilket vi från högerpartiet har gjort, att regeringen inte skött EEC frågan riktigt, måste naturligtvis kritik och motförslag kunna framföras. Huruvida detta skall betraktas såsom en stridsfråga eller såsom ett uttryck för den demokratiska ordning som vi har i Sverige lämnar jag öppet. Jag anser för min del, att det är en tillämpning av demokratiska principer. Sedan vill jag ta upp en annan sak. Herr Geijer sade, att vi inte menade samma sak i fråga om neutraliteten. Vad vet vi om det? Herr Geijer sade själv — och det tycker jag är riktigt — att det skulle kunna finnas förhandlingsutrymme om neutraliteten för att behålla den. Jag tycker det var en utmärkt formulering av frågan. Men menar vi detsamma eller inte? Ja, det kan man inte svara på, förrän regeringen ger uttryck för en uppfattning om hur regeringen ser på Romfördraget och våra möjligheter att ansluta oss till den målsättning som Romfördraget innefattar. Vi har gjort en tolkning, låt vara att den i vissa delar överensstämmer med den tolkning som för några dagar sedan gjordes av Industriförbundet och dess experter. Men regeringen har ännu inte gjort någon tolkning. Det kan ändock inte vara meningen att regeringen skall sitta och vänta på att EEC:s representanter i första hand skall göra en tolkning av EEC:s politiska målsättning. Det vore väl ändå litet för mycket begärt. Jag vill göra ytterligare en kommentar. När jag talar — herr Geijer — om neutralitetspolitiken, vet jag att den utgör ett problem när det gäller Sveriges anslutning till EEC. Det problemet skall vi försöka lösa, och jag hoppas det skall lösas positivt. Men det är också ett problem, om vi inte får anslutning. Hur ställer det sig då med den svenska neutraliteten? Om svensk ekonomi och svensk ekonomisk styrka försvagas: Vilka möjligheter har vi då att hävda vår traditionella neutralitetspolitik? Vilka möjligheter har vi då att t. ex, få ekonomiskt underlag för att ha ett starkt försvar, som ju ändå är utgångspunkten för varje neutralitetsresonemang. Det var på det sättet jag försökte bredda neutralitetsfrågan. Det kanske dock finns från regeringen ett svar på ett område, nämligen i fråga om Sveriges anslutning till EEC. Den promemorian har dock stämplats såsom strängt förtrolig, vilket måste innebära att intet kan sägas om den vare sig i den folkvalda eller i den indirekt folkvalda kammaren.
Herr talman! Det var ett i många avseenden intressant anförande som herr Geijer höll. Jag skall inte i en kort replik gå in på det annat än i fråga om en enda synpunkt. Herr Geijer missförstod mig, när jag på folkpartiets vägnar och sedan med instämmande också från centerpartiet föreslog tillsättandet av parlamentariska beredningar, där fackliga organisationer och näringsliv också skulle vara representerade. Herr Geijer talade om tre saker, som jag vill erinra om. Han påstod att det säkerligen kommer att dröja, innan vi får några förhandlingar. Detta var den första utgångspunkten för mitt förslag. Herr Geijer sade även att vi i stort sett kommer att få ta de villkor, som EEC föreskriver. Detta var den andra utgångspunkten för mitt förslag. Sedan talade herr Geijer om de problem som i någon mån kommer att uppstå — även om han trodde att Sverige skulle kom ma att klara sig ganska lätt — om vi får en anslutning till EEC. Detta var vid sidan av manifesterandet av enigheten den tredje motiveringen som jag hade för mitt förslag. Det är, herr Geijer, medan vi väntar — kanske länge — på att få förhandla med EEC, som det är angeläget att de svenska förhållandena anpassas så mycket som möjligt till de inom EEC rådande. Det är angeläget att den lagstiftning och de reformer vi beslutar medan vi väntar — och jag föreställer mig att det blir en del — anpassas på ett sådant sätt, att en eventuell anslutning till EEC sker så smärtfritt som möjligt. Att det ändå alltid blir vissa svårigheter är alldeles uppenbart. Det var alltså inte för att vi skall få tillfälle att parlamentariskt prata om vilka villkor vi skall slippa undan — vi får nog, som herr Geijer sade, i stort sett acceptera de ekonomisk-politiska villkoren — utan för att försöka anpassa oss på ett så smidigt sätt som möjligt, som regeringen bör tillsätta parlamentariska utredningar på det sätt jag skisserat. Jag tror alltså att herr Geijer och jag är rörande överens om dessa saker, men att herr Geijer missförstod vad jag sade.
Herr talman! Låt mig först säga några ord till herr Geijer.

Om vi inte har möjlighet att bli medlemmar med bevarande av vår neutralitet, så borde vi ju, utifrån herr Geijers utgångspunkt, ändå ha precis samma möjligheter att göra oss gällande, om vårt land blir associerad medlem. I mitt tidigare anförande uttryckte jag också nödvändigheten av att det ekonomiska samarbetet vidgas — jag underströk det mycket starkt. Men jag sade lika klart ifrån, att detta på intet sätt får ske till priset av att vi ger upp tanken på att vara neutrala även i framtiden.
Herr talman! Jag kommer tillbaka till neutralitetspolitiken med anledning av de repliker som följde på mitt förra anförande, framför allt den från herr Holmberg. Herr Holmberg sade, att om vi icke får en anslutning till EEC, så uppstår mycket stora problem. Vår ekonomi kommer att försvagas, och vi hamnar i ett mycket besvärligt läge. Därav drog han slutsatsen, att hänsyn måste tagas till dessa förhållanden, då vi skall diskutera vår neutralitet.

Här går, såvitt jag förstår, en klar politisk skiljelinje i vårt land. Det vore kanske värdefullt, om herr Holmberg verkligen gjorde klart vad som ligger i hans resonemang. Enligt min mening är neutraliteten och kan neutraliteten icke vara ett förhandlingsobjekt. Den svenska neutraliteten skall fastställas av Sverige självt. Den skall fastställas på ett sådant sätt, att den vinner tilltro och respekt hos andra länder, men den skall icke göras till en förhandlingsfråga med EEC eller med något annat land eller någon annan konstellation av länder. Ty då skulle vi få en neutralitet, som i verkligheten icke är en neutralitet. Det skulle vara mycket intressant om herr Holmberg ville i den fort satta debatten ytterligare klargöra var han står i dessa frågor. Det skulle rensa hela den EEC-debatt som har pågått och som — såsom jag återgav i ett citat i början av mitt anförande — har bestått av en mängd generaliseringar. Vi skall ha klart för oss, att om vi icke får någon uppgörelse med EEC, samtidigt som Storbritannien, Danmark och Norge skulle bli medlemmar, så innebär det för oss kolossalt stora svårigheter. Herr Holmberg sade i sitt första anförande på tal om dessa svårigheter: »Vi har ej tid och ej råd att släpa i Englands kölvatten!» Jag tror att vi får finna oss i det antingen vi vill eller inte. Ingen skall räkna med att EEC kommer att klappa på vår dörr och be oss stiga in, under det att de andra skall stå utanför. Så högmodiga tror jag inte vi skall vara här i landet att vi föreställer oss att en sådan utveckling är möjlig; och frågan är om den ur vår synpunkt för övrigt vore önskvärd. Vi skulle under sådana förhållanden få väldigt stora svårigheter — men borde vi fördenskull vara beredda att uppge vår neutralitet? | Mitt svar är nej! Jag är inte beredd att göra det. I detta liv finns saker och ting, som icke kan betalas med pengar — det finns värden i vårt samhällssystem och vår utveckling, som i vissa situationer måste väga tyngre än en förmånlig ekonomisk uppgörelse.

Herr talman! Jag har den bestämda uppfattningen att neutralitetsdebatten varken fördjupas eller blir klarare, om man tar till brösttoner med detsamma neutralitetsfrågan kommer på tal. Inte heller förbättras situationen om man konstruerar upp skiljelinjer som inte borde finnas. Vi har gemensamt talat om neutralitetsproblemet som det aktualiseras vid en anknytning till EEC i form av medlemskap. Vi vet ännu inte huruvida neutraliteten kan bevaras vid en sådan anslutning eller ej. Det föreligger ingen skillnad i vår bedömning och regeringens — skulle det visa sig att neutralitet inte går att förena med fullt medlemskap så kan vi inte ta medlemskap. Jag har dessutom, herr talman, vidgat debatten genom att aktualisera neutralitetsfrågan vid de andra alternativ, som Sverige ställs inför om vi icke får fullt medlemskap. För mig är neutralitetsfrågan inte ett avslutat kapitel, om vi inte skulle kunna få medlemskap. — Jag anser att neutraliteten också skall kunna bevakas och bevaras, om vi blir tvingade att gå på en associationslinje eller om vi tvingas över till något av de andra alternativ, som i alla fall måste erbjudas för den händelse vi inte får fullt medlemskap. Även då aktualiseras neutralitetsfrågan, och även då måste vi överväga hur den skall lösas. Att i dagens läge blunda för de problem, som då uppstår, tycker jag inte är att på ett brett och djupt sätt slå vakt om neutraliteten.

Herr talman! Jag tror att kammarens ledamöter håller med mig, om jag säger att de inlägg som herr Arne Geijer har gjort i denna debatt har fört in debatten i den realistiska och allvarliga atmosfär i vilken vi bör föra en diskussion om dessa ting. Jag kan från regeringens sida i varje ord instämma i herr Arne Geijers anföranden här i dag. Jag tror också att det är ett klokt råd som herr Arne Geijer har gett oppositionen i denna fråga. Det är inte ett råd, herr Holmberg, att avstå från oppositionens självklara demokratiska rätt att kritisera regeringen, Denna fråga är emellertid så allvarlig att jag skulle vilja säga: Låt denna kritik grundas på en realistisk bedömning av våra möjligheter och inte på några illusioner. Jag tror inte att jag säger någonting som innebär någon orättvisa mot de debattörer, som har deltagit här i dag, om jag säger att nog varje representant som har uppträtt har spelat den roll i debatten som vi hade anledning att vänta från tidigare debatter. Det är möjligt att vi när debatten fortsätter i dag skall finna, att vi har kommit något bort från den som jag tycker ofruktbara diskussion som vi hittills har haft — kanske har det redan funnits inslag i debatten som tyder härpå — men det får framtiden utvisa. Vad är det t.ex. herr Dahlén har sagt i dag? Han börjar med en neutralitetsdeklaration, och en neutralitetsdeklaration av helt annan klarhet och skärpa än herr Holmbergs — det är nu inte särskilt svårt, men det är ändå värdefullt att herr Dahlén har gjort det på ett så klart sätt som han gjort här i dag. Det betyder — på samma sätt som folkpartiets uppträdande i utrikesnämnden — att när vi kommer till ett avgörande, när det gäller att fatta den avgörande positionen i fråga om hur vi skall agera gentemot EEC, då ansluter sig folkpartiet till regeringens politik.

Man har faktiskt anklagat regeringen för att genom oskicklighet i verkligheten riskera de svenska löntagarnas trygghet. Hos herr Dahlén förekom — jag vill gärna säga det, och det gladde mig — ett relativt svagt eko av denna agitation, Han sade, om mina anteckningar är riktiga, att socialdemokratin har varit tafatt, splittrad och visat bristande handlingskraft. All right, det kan man säga, men då bör man ändå klargöra vilken annan politik som en förekommande handlingskraft skulle ha medfört. Ser man vilka förslag folkpartiet kommer med i en sådan här debatt så "är det mera och bättre material för vår debatt — för vår debatt här i kammaren och även för den offentliga debatten. Jag håller gärna med herr Dahlén om att det är värdefullt med ett utförligare material. Det hade varit bra om det hade varit möjligt att komma med detta material tidigare. Ett stort material har dock successivt offentliggjorts, och detta offentliggörande fortgår undan för undan, Vi har därför möjligheter att föra en inträngande EEC-debatt i detta land, om vi vill. Men det beror sannerligen inte bara på det material som delas ut till allmänheten utan det beror faktiskt rätt mycket på oss själva. Jag skall i detta sammanhang inte närmare gå in på herr Dahléns punkt om de parlamentariska beredningarna. Jag har efter den debatt som herr Dahlén hade med herr Geijer litet svårt att se, vad vi skulle vinna med de beredningarna. De är inte informativa, de är inte studiecirklar, de är heller inte avsedda att förbereda den svenska förhandlingspositionen i konkreta frågor. När det gäller bestämmandet av den svenska förhandlingspositionen bör det parlamentariska inflytandet ligga hos utrikesnämnden. Där tror jag också att herr Dahlén delar min uppfattning.

Att skapa några slags specialberedningar för att bevaka denna aspekt tror jag vore en opraktisk och alls icke givande metod. Sedan säger herr Dahlén: Stärk EFTA och stärk det nordiska samarbetet!

Vi skall stärka EFTA! Ja, det vill vi väldigt gärna göra, herr Dahlén, men jag kommer tillbaka till vad herr Geijer sade om att vi inte skall göra oss illusioner om vad vi kan åstadkomma, därför att vi uttrycker en vilja i det fallet. Vi har förhandlingar eller diskussioner med Jugoslavien. Det innebär självfallet inte en utvidgning av EFTA med Jugoslavien som medlemsland, men det innebär olika försök att förbättra och intensifiera de ekonomiska relationerna mellan EFTA och Jugoslavien. Samtidigt vet vi att Jugoslavien har motsvarande, kanske än intensivare, diskussioner i samma fråga med EEC. Utvidgning av samarbetet med Irland är heller inte särskilt aktuellt, när som bekant Irland har en medlemsansökan inlämnad i Bryssel. Av de olika frågor som är uppe till behandling på EFTA-sammanträden om att utvidga samarbetet utöver den tullavveckling, som hittills har ägt rum, är det en serie konkreta, var för sig kanske inte särskilt spektakulära ting av typ patent, varumärkessamarbete och standardisering, som är viktiga och där vi driver arbetet vidare. Det vore att tillmäta dem en vikt som de inte har, att karakterisera en intensifiering av dessa strävanden som ett alternativ till den nuvarande politiken. Herr Dahlén frågar också om regeringen »ägnar sig åt någon tankeverksamhet» när det gäller vad som skulle hända i en situation, där de nuvarande förhandlingarna misslyckades. är vi då beredda att aktualisera några alternativ? Herr Holmberg var indirekt inne på samma fråga och använde formuleringar om att den svenska politiken i Europafrågan närmast kan liknas vid att Sverige är en jolle, som svänger efter den engelska farkosten. Vårt intresse, och jag skulle vilja tillägga det internationella samarbetets avgörande intresse i dag, är att de engelska förhandlingarna med EEC verkligen lyckas, Vi vet att betydande svårigheter står i vägen för dessa förhandlingar. Jag tror inte att vi här behöver framföra olika meningar om hur pass stor eller hur pass liten sannolikheten är för att dessa förhandlingar går att lyckligt genomföra.

Man försöker på det sättet åstadkomma ungefär samma effekt som man gör i många andra politiska frågor i dag. Ta skattefrågan som exempel. Jag vill inte alls börja en skattedebatt, jag vill bara belysa parallellen i tekniken i folkpartiets uppträdande. Vi kan inte sänka det totala skattetrycket, medger man när man kläms i en allvarlig debatt. Man accepterar i stort sett regeringens budgetuppläggning då man i riksdagen skall ta ställning till den. Men samtidigt lovar man skattesänkningar i framtiden och skapar i den allmänna debatten intryck av att en skattereform skall ge utrymme för betydande skattesänkningar.

Men politik är inte att göra Önskelistor. Politik är att välja, och jag tror att vi underskattar våra väljares förmåga, om vi inte håller fast vid den principen för vår egen politik. Herr Geijer har i stor utsträckning tagit hand om herr Holmberg. Jag behöver därför inte göra det på annat sätt än att jag svarar på den direkta fråga, som herr Holmberg riktade till mig: Vilken är regeringens uppfattning av Rom-fördragets politiska målsättning och dess förenlighet med svensk neutralitetspolitik? Ja, man kan verkligen läsa Romfördraget på olika sätt. Gör man som herr Holmberg — plockar ut målen av typen »ekonomiskt samarbete» och »säkerställa ekonomiskt framåtskridande» — är det självklart att vi kan ansluta oss till målsättningar av den typen. Men det är inte det som är den relevanta frågan, herr Holmberg! Vi kan inte låta en analys av Rom-fördraget bestämma vår neutralitetspolitik. Den enda möjligheten är att i direkta förhandlingar med EEC klart uppställa de krav, som enligt vår egen bedömning av vår neutralitetspolitiks krav måste vara uppfyllda för att neutralitetspolitiken skall förbli en realitet. Om i detta läge EEC — kommissionen eller ministerrådet — bedömer att dessa krav kan tillgodoses och finner dem vara förenliga med Rom-fördragets allmänna målsättningar och därmed förenliga med medlemskapets status, så säger vi, att då accepterar vi detta. Men det svaret måste komma från Bryssel. Det kan omöjligen komma av den analys av Rom-fördraget som vi själva gör. Vi kan bara utgå från de konkreta krav som ställs på oss själva och från i vilken mån vi får våra krav uppfyllda. Av naturliga skäl har jag inte anledning att gå i någon polemik med herr Sundin. Han har ställt frågor till herr Holmberg, vilka herr Holmberg får besvara ytterligare några gånger för att vi verkligen skall få klarhet i var herr Holmberg står. Herr Sundin rådde oss att avstå från det höga tonläget i våra debatter i EEC frågan, och jag kan gärna instämma i det. Vi avstår gärna från varje höjning av tonläget, men det förutsätter att vi inte utsätts för anklagelser att missköta denna för vårt land avgörande och viktiga fråga. Emellertid var det, herr talman, inte uteslutande för att kommentera de inlägg till regeringsdeklarationen, som har gjorts av oppositionens företrädare, som jag begärde ordet, utan jag skulle vilja gå in på vissa aspekter av EEC frågan som berörts alltför litet hittills i debatten. Denna har ju — och det är naturligt — i alldeles övervägande grad gällt på vilket sätt den svenska neutralitetspolitiken påverkar den möjliga utformningen av våra framtida förbindelser med Gemenskapen. Det är naturligt att debatten fått denna inriktning. Det är naturligt därför att Sverige som sagts här tidigare ekonomiskt hör till de länder, som lättast kan bära den påfrestning som ett deltagande i den gemensamma marknaden innebär. Vår ekonomi är sedan länge anpassad till den internationella konkurrensens tryck, och vi har, vilket vi i dag upplever som en stor tillgång, en bättre fungerande arbetsmarknad och en bättre fungerande arbetsmarknadspolitik än de flesta andra länder för att klara de omställningsproblem som uppstår. Det föreligger inte heller några delade meningar om vårt ekonomiska intresse av att delta i en utvidgad europeisk marknad. Därför är det naturligt, att debatten om EEC i vårt land i huvudsak blivit en debatt om innebörden av vår alliansfria politik. Det är för vårt land ett vitalt intresse att denna politik inte blir missförstådd utomlands. Det är därför vi vänder oss — vi har gjort det tidigare och vi får göra det också i dagens debatt — mot de glidningar och oklarheter som företrädare för oppositionen vid olika tillfällen gjort sig skyldiga till. Det är självklart av största värde att vi lyckas uppnå enighet inför de förhandlingar, som vi hoppas förestår; förhandlingar som utan tvivel är de för vårt land viktigaste förhandlingarna sedan de nordiska försvarsförbundsförhandlingarna 1948. Men en enighet som möjliggörs av oklarhet har inget värde. Det är därför som vi i dag och även i framtiden kommer att pressa på denna punkt. Det har sagts tidigare i debatten — och jag vill gärna upprepa det även om det är en självklarhet — att Västeuropa i dag är den helt dominerande avsättningsmarknaden för svensk export. Enbart Norden, som mer och mer framstår som en hemmamarknad, Västtyskland och Storbritannien köper i dag omkring hälften av vår totala export. Det är i sanning inte något uttryck för brist på intresse för handeln med andra länderområden, om man konstaterar att tyngdpunkten för vår utrikeshandel under Ööverblickbar tid måste förbli Västeuropa. Jag delar helt och fullt deras uppfattning som önskar en utvidgning av vårt handelsutbyte med öststaterna och med u-länderna. Men jag kan omöjligen se detta som ett motsatsförhållande eller som något alternativ till en lösning av frågan om den västeuropeiska marknadsintegrationen. Den tulldiskrimination som vi i dag möter på EEC-marknaden skapar för viktiga delar av vår exportindustri växande problem. Visserligen har vi hittills rätt väl lyckats kompensera oss för dessa påfrestningar genom den snabba expansionen av vår EFTA-handel, framför allt på de nor diska marknaderna. Denna expansion har inneburit en kraftig höjning av marknadsandelarna för den svenska exporten. Även om expansionen kommer att fortsätta — och det kommer den att göra på denna marknad — kan vi knappast realistiskt räkna med att den skall fortgå i oförändrad takt, helt enkelt därför att det ligger mycket av engångslyft i den nordiska marknadsexpansionen. Osäkerheten om lösningen av den större integrationsfrågan kan heller inte undgå att ogynnsamt påverka våra företags investeringsplanering. Ingen, som gör sig något större besvär med att tänka igenom vår faktiska situation, kan därför rimligen ifrågasätta regeringens vilja och intresse att med alla de medel som står den till buds verka för en lösning av de europeiska marknadsproblemen. I verkligheten har också den svenska regeringen under hela efterkrigstiden mer energiskt än de flesta verkat för en frigörelse av handeln. Jag behöver inte upprepa denna historia i dag för kammaren. När det gäller just EEC vill jag emellertid uppmana dem som gärna påstår motsatsen att läsa om den associationsansökan, som ingavs år 1962, att ta del av den positiva värdering av EEC som där kommer till uttryck. Det finns i dag anledning att understryka, att tillkomsten av EEC har stabiliserat den politiska situationen i Europa, framför allt naturligtvis förhållandena mellan medlemsstaterna själva. I ett vidare internationellt perspektiv verkar EEC i dag — oberoende av förhållandena vid gemenskapens tillkomst — för en fortsatt normalisering av de Öst-västliga förbindelserna. I ett läge, som präglas av en teknisk och militär dominans av de två supermakterna, betyder EEC en förhandlingsstyrka för de europeiska staterna, som annars inte hade varit tänkbar. Kennedy-ronden hade inte kunnat genomföras utan EEC. I förhandlingarna om reformering av det internationella valutasystemet har en effektiv dialog kunnat etableras mellan USA och EEC. Det är likaledes uppenbart att EEC kan komma att spela en viktig motverkande roll inför de risker för en tilltagande protektionism i Förenta staterna som regeringsdeklarationen fäster uppmärksamheten vid. Jag behöver sannerligen inte upplysa kammarens ledamöter om att ingen i dag vet vid vilken tidpunkt en lösning av marknadsfrågan kan realiseras. Vi vet heller inte vilken form det framtida europeiska samarbetet kan komma att ta vare sig för vårt eget lands eller andra länders vidkommande. Men det vet vi, att det kommande samarbetet bör ge oss betydande fördelar men också samtidigt kommer att innebära betydande bindningar av vår handlingsfrihet. Jag vill något närmare uppehålla mig vid denna bindning av handlingsfriheten, eftersom den i den allmänna debatten tillmäts av vissa ett positivt och av andra ett negativt värde. Vilken värdering man gör beror av naturliga skäl ofta på vederbörande debattörs inställning till regeringens ekonomiska politik. Låt oss för det första konstatera att begränsningar i möjligheten att använda olika ekonomisk-politiska medel är ett naturligt och ofrånkomligt led i det internationella samarbetet. Det var just frånvaron av sådana regler som i hög grad förvärrade 1930-talets kris — man försökte då lösa sina egna problem på sina grannars bekostnad. Vad det internationella samarbetet under hela efterkrigstiden syftat till att uppnå, och gjort med betydande framgång, är just åtaganden från de olika staternas sida att inte vidta åtgärder som leder till påtaglig nackdel för andra länder. Inte minst för ett litet, exportberoende land som vårt eget, är sådana regler en fördel, därför att de innebär en trygghet genom att begränsa också de stora ländernas möjligheter att föra en politik som är besvärande för andra. Vi har redan i dag accepterat be gränsningar i vår egen handlingsfrihet genom vårt medlemskap i t.ex. EFTA, GATT och valutafonden. Vi har gjort det därför att vi är övertygade om att dessa bindningar, som gäller för alla medlemsstater, är en stor tillgång och en förutsättning för ett stabilt ekonomiskt framåtskridande. En regering i dag handlar inte bara med ansvar för det egna landet utan också för den internationella gemenskap som den 1lever i. När det gäller fördragsmässiga förpliktelser — och det är hittills bara sådana bindningar som jag uppehållit mig vid är dessa naturligtvis mer omfattande i Rom-fördraget än i de andra internationella avtal som vi i dag är anslutna till. När det gäller att tolka dessa bindningar är det viktigt att hålla deras bakgrund i minnet, det som jag tidigare berört, nämligen att syftet med dem är att förhindra att en medlemsstat skaffar sig fördelar på andra medlemmars bekostnad. Syftet är bl.a. att förhindra att regeringarna i olika länder ger sina egna industrier förmåner som snedvrider konkurrensläget gentemot andra länders näringsliv. Man harmonierar t.ex. den indirekta beskattningen för att komma till rätta med de exportsubventioner som tidigare utgått på ett svårkontrollerat sätt — genom utjämningsskatter på importen och skatterestitutioner på exporten. Man gör detta genom mervärdeskatten. Den kommer inom EEC, och på sikt säkert också bland de nya länder som i en eller annan form ansluter sig till EEC. Vi behöver inte betrakta detta som en belastning för oss om vi håller i minnet, att vi har full frihet att vidta de skattepolitiska åtgärder vi bedömer som nödvändiga och önskvärda för att i samband med mervärdeskatten bevaka väsentliga fördelningspolitiska mål. Det är möjligt att vi får ändra t.ex. aktiebolagsbeskattningen vid en anslutning till EEC, framför allt av det skälet att den kan komma att anses alltför fördelaktig — detta gäller bl.a. investe ringsfonderna — för de svenska företagen i deras konkurrens med andra länders industrier. Kapitalrörelserna är ett område där EEC, i varje fall formellt, för en annan politik än vi. Det är sannolikt att vi vid en förhandling kommer att ställas inför kravet att anpassa vår politik till gemenskapens. Vi anser att de senaste årens utveckling har bekräftat vår inställning att stabiliseringspolitiska skäl talar för en viss begränsning av kapitalrörelsernas frihet, en synpunkt som vissa EEC-stater ingalunda själva är främmande för. Det är möjligt att utvecklingen . går dithän, att vi tvingas lösa de stabiliseringspolitiska mål, som vi nu löser med valutaregleringarna, också med andra medel. Det finns dock andra medel att använda. En tredje fråga gäller den fria etableringsrätten. Den lagstiftning som diskriminerar utländsk etablering i Sverige är inte förenlig med EEC:s regler. De väsentliga mål som vi velat uppnå med denna lagstiftning kan emellertid nås även med en icke-diskriminerande lagstiftning. För övrigt bör vi, helt oberoende av EEC:s regler när det gäller utländsk etablering, räkna med ett ökat utländskt företagande i Sverige liksom en ökande svensk etablering utomlands. Detta är en följd av den moderna produktionsteknikens utveckling och av marknadsföringen. Frånvaron av tullmurar kommer inte att påskynda denna utveckling utan snarare tvärtom, eftersom ett motiv till utländsk etablering — nämligen att komma innanför tullmuren — i ett sådant läge skulle försvinna. Det skulle föra alldeles för långt att i denna debatt göra en mera fullständig genomgång av detta, men de formella bindningar som vi med all säkerhet kommer att utsättas för betyder inte att vi kommer att dömas till passivitet i vår ekonomiska politik. De betyder att valet av medel för denna politik kommer att påverkas. Detta är den ena aspekten på problemet om de internationella bindningarna.

Under alla omständigheter kommer vi att ställas inför växande krav på anpassning till den utveckling som äger rum i vår industrialiserade omvärld. Det finns ingen väg runt som på sikt skulle kunna befria oss från den anpassningen. Problemen kommer på oss utifrån, men det är i hög grad på oss själva det kommer an hur vi löser dem. Rom-fördraget löser dem inte åt oss, och Rom-fördraget dömer oss sannerligen inte heller till någon passivitet. När regeringen nu aktualiserar en aktivare näringspolitik är detta samtidigt ett viktigt led i vår EEC-politik. Det är med styrka och inte med svaghet som vi vill förhandla. Det är det svenska näringslivets konkurrenskraft vi vill stärka under en period som ofrånkomligen innehåller många ovissa moment. Vi vill skapa de nödvändiga resurserna och instrumenten för att fånga upp integrationens och den internationella arbetsfördelningens fördelar. Samtidigt vill vi ge medborgarna i detta land möjlighet att i trygghet möta de påfrestningar som också följer av utvecklingen.